Herr talman! Efter cirka 60 års funderingar, utredningar och debatter ligger nu på riksdagens bord ett förslag till beskattning av vinster, som uppstått på grund av markvärdestegring. Det har, som här sagts, tagit tid att lösa problemet, men det tillhör inte heller de enklaste. Åtskilliga utredningar har alltså arbetat med denna fråga och den sista satt i ungefär tre år innan den fick fram det förslag som propositionen grundas på. »Tanken på en indragning av oförtjänt markvärdestegring är lika gammal som sällan förverkligad i levande livet», skrev Dagens Nyheter med en fyndig formulering, och det är kanske riktigt. Förslaget är, som sagt, grundat på <markvärdekommitténs <enhälliga kompromissförslag. Finansministern har stuvat om detta i så måtto att det blir en lättnad för egnahemsägarna men en skärpning, herr Karlsson i Huddinge, i fråga om de stora markvinsterna, åtminstone i jämförelse med markvärdekommitténs förslag. I princip tycks alla acceptera förslaget. I själva verket är detta mycket moderat. Jag är säker på att många fastighetsägare när de fick ta del av propositionen drog en lättnadens suck över att den inte var värre; det hade de nog fruktat. Det är emelllertid fråga om en ny lagstiftning med många födslovåndor och då får man inte begära att det skall bli ett A-barn. Men inte är oppositionen nöjd ändå. Detta att dra in oförtjänt markvärdestegring är ingenting nytt för mittenpartierna, skrev Dagens Nyheter. Nej, de hade det med i sitt program redan år 1966. Det är rent fantastiskt med denna återhållsamhet! Någon starkare pådrivande kraft har oppositionen inte varit i detta avseende. Detta hindrar inte att både mittenpartierna och högern, samtidigt som de förklarar att denna proposition borde ha kommit tidigare — vilket vi gärna kan instämma i — försöker urvattna den så gott det går utan att väcka alltför stor uppmärksamhet. Helst hade de, om man förstår deras yrkanden rätt, velat avvakta en massa utredningar som pågår. Då hade det dröjt minst tio år till innan vi fått någon proposition. Jag skall, herr talman, börja med utredningskravet.

Departementschefen förklarar emellertid att kapitalvinstbeskattningen senare bör överses och samordnas i belysning av erfarenheterna av denna lagstiftning. Han erinrar vidare om att kapitalskatteberedningen skall pröva frågan om avdrag för latent skatteskuld vid arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattningen. Vi som utgör utskottsmajoriteten är tio personer, som herr Vigelsbo nämnde. Det blir aldrig någon förkrossande majoritet i detta utskott; frågorna är oftast alldeles för kontroversiella för det, så vi brukar få dra lott. Denna gång gjorde vi emellertid inte det för att inte onödigtvis trassla till det hela för kammarens ledamöter, som ändå kan ha svårt att finna ut vad detta förslag verkligen gäller. Utskottsmajoriteten står ingalunda främmande för behovet av en samordning härvidlag. Vi understryker nödvändigheten av att de föreslagna reglerna ävensom aktievinstbeskattningen — Vi påpekade på sin tid att denna inte var någon perfekt lösning av problemet — blir föremål för överarbetning och samordning med de förslag som kan väntas från företagsskatteutredningen, skogsskattekommittén och kapitalskatteberedningen. Här är det fråga om en evig kapitalvinstbeskattning av fastigheter; vi har tidigare en evig aktievinstbeskattning. Det är nyheten i lagstiftningen. Då är det inte mer än rimligt att man först avvaktar verkningarna av dessa lagstiftningar innan man sätter i gång nya utredningar; motsatsen skulle inte gagna syftet. Man bör inte heller företa någon mer omfattande och genomgripande förändring och komplettering av lagstiftningen innan man vunnit erfarenheter av de praktiska verkningarna, menar vi som utgör utskottsmajoriteten. Propositionen innebär alltså en evig beskattning av markvinster, medan det nu råder skattefrihet om man innehaft fastigheten i tio år; en fallande skala tillämpas som bekant. Vinsten skall vara skattepliktig, även om det är fråga om fastighet som förvärvats genom arv, testamente, gåva eller på liknande sätt. Om fastigheten innehafts under kortare tid än två år beskattas hela vinsten; har den innehafts mer än två år blir den beskattad efter en procentsats på 75. För att kunna beräkna vinstens storlek måste man självfallet känna till ingångsvärdet, d. v. s. vad som har betalats för fastigheten. Till detta får enligt propositionens förslag läggas årliga förbättringskostnader som har Ööverstigit 3000 kronor plus ett tillägg för penningvärdets förändring när det gäller ingångsvärdet och förbättringskostnaderna enligt en av riksskattenämnden varje år fastställd indexserie med 1914 som basår. På det sättet får man in gångsvärdet väsentligt förhöjt, och vinstmarginalen krymper eller försvinner helt och hållet. Dessutom har man ett fast tillägg till ingångsvärdet för varje år som man innehar fastigheten. Av propositionen framgår vidare att den som köpte en fastighet år 1914 för 10 000 kronor kan sälja den för 216 000 kronor utan han behöver skatta för någon vinst. Det var någon som sade här, att den som hade köpt en fastighet för 70 000 kronor för några år sedan skulle få en stor vinst vid försäljningen av denna. Men den som har köpt en fastighet för 100 000 kronor år 1964 — för tre år sedan alltså — kan sälja den för 129 000 kronor utan att få någon vinst alls vid försäljningen. Säljer han den för 150 000 kronor, innebär det att han erhåller 20000 kronor »för mycket», och av detta belopp skall han alltså beskattas med 75 procent, vilket innebär 15000 kronor. På tre år har han då kunnat tillskansa sig en försäljningsvinst på 50000 kronor minus skatteunderlaget på 15000 kronor — det är inte fråga om skatt utan om skatteunderlag. Så förskräckande som många går och tror är alltså inte detta förslag! Jag skulle kunna ta många exempel på detta. Den som köpte en villa år 1940 för 30 000 kronor och 1950 nedlade 10 000 kronor i förbättringsbidrag på den och år 1960 ytterligare 5 000 kronor, säljer fastigheten för 200 000 kronor. Hur stor blir då skatten? Jo, vinsten blir 2 050 kronor, och av detta belopp är 75 procent skatteunderlag. Den reella vinsten blir således 1537 kronor. Detta är det belopp det rör sig om i själva verket. Skatteberäkningen på 75 procent och den inflationsbetingade uppräkning, som jag talade om här, av ingångsvärdet liksom förbättringskostnadsbestämmelserna accepteras av alla ledamöterna i utskottet, såvitt jag förstår. Det fasta tilllägget på 3 000 kronor gäller för varje år som byggnad funnits på fastigheten — denna skall då huvudsakligen ha va rit använd till bostadsändamål och det är endast fråga om en byggnad; finns det flera, får man göra avdrag endast för huvudbyggnaden. Här vill högerreservanterna att ett avdrag medges för alla byggnader utom en med ytterligare 1000 kronor för vardera byggnaden under ett år. Detta vill vi inte vara med om. Syftet med det fasta tillägget är att från beskattningen undanta mindre realisationsvinster vid försäljning av egendom, villor, hyreshus och jordbruksfastigheter. Det finns då enligt vår mening ingen anledning att vid en kapitalvinstbeskattning av detta slag gynna ägare av fastigheter med mer än en bostadsbyggnad. Om reservanternas förslag antogs skulle det få till följd att skillnaden vid beskattningen av vinster på bebyggda och obebyggda fastigheter än mera accentuerades, förutom att detta givetvis skulle komplicera hela vinstberäkningen. Det finns också möjligheter att bli beskattad efter olika beräkningsalternativ. Vid långa innehav av fastighet får man som ingångsvärde i stället för köpeskillingen välja ett belopp motsvarande 150 procent av fastighetens taxeringsvärde tjugo år före försäljningen, om fastigheten nämligen innehafts mer än tjugo år. Om fastigheten förvärvats år 1914 eller tidigare, får man som ingångsvärde i stället för köpeskillingen välja 150 procent av fastighetens taxeringsvärde för detta år. Om fastigheten förvärvats genom arv eller liknande fång får den skattskyldige som ingångsvärde välja 150 procent av fastighetens taxeringsvärde vid dödsfallet eller annat i arvsskattehänseende gällande värde. Dessa alternativa regler vill reservanterna i viss mån ha ändrade. De yrkar att indexberäkningen vid benefika fång skall ske från det år allmänna fastighetstaxeringen äger rum i stället för att det nu enligt propositionen skall vara vid dödsfallet. Det kan, menar de, röra sig om en period på mellan fem och åtta år, eftersom fastighetstaxeringens perioder är så långa. Centerpartiet och folkpartiet vill att man på fastigheter under 150 000 kronor skall ta ett ingångsvärde beräknat på taxeringsvärdet från den 1 januari 1968. Dagens Nyheter antog att detta var ett olycksfall i arbetet och uttryckte en förhoppning om att denna lapsus skulle ändras i utskottet. Som kammarens ledamöter kan se var det inte fråga om något olycksfall utan det var en noga genomtänkt sak. Man har inte alls följt Dagens Nyheter utan kommer med en reservation på denna punkt. Om man bifölle detta förslag skulle den effekt försvinna, som man verkligen vill nå med propositionen, vilket också Dagens Nyheter underströk. Man får komma ihåg att det här är fråga om schablonregler, vilka aldrig kan slå exakt lika och inte på millimetern rättvist. Vill man inte krångla till lagstiftningen onödigt mycket, bör alternativreglerna i propositionen accepteras. Nackdelarna får vägas mot de förenklingar man når för de skattskyldiga och även för skattemyndigheterna. I en reservation vill man att vid försäljning till maka, barn, styvbarn eller avkomling till barn eller styvbarn samma beräkningsgrunder för ingångsvärde skall få tillämpas såsom då fastighet förvärvas genom arv. Vi får nu en evig realisationsvinstbeskattning, och då kan man inte enligt vår mening bibehålla de nuvarande skillnaderna mellan onerösa och icke onerösa förvärv. Ingen del av värdestegringen på en fastighet skall undantagas från beskattning. Den som köper en fastighet under gällande marknadsvärde övertar samtidigt den skatteskuld som åvilar fastigheten till följd av markvärdeutvecklingen. Jag kommer nu till den reservation som gäller tvångsförsäljning. Den nuvarande skattefriheten för realisationsvinster vid expropriation vid annan tvångsförsäljning är motiverad av att ägaren kunnat undvika beskattning. Han kunde nämligen själv då välja tidpunkten för försäljning och kunde därigenom klara sig från beskattning. Nu får vi en evig beskattning, och då bortfaller denna grund för skattefrihet i dessa fall. Genom indexreglering av anskaffningsoch förbättringskostnader kommer vinster som enbart hänför sig till penningvärdeförsämringen inte att bli föremål för någon realisationsvinstbeskattning. Måttliga värdestegringsvinster därutöver på egnahem och villafastigheter kommer inte heller att drabbas av beskattningen på grund av de fasta tilläggen på 3 000 kronor per år. Sedan får man observera att i normalfallen endast 75 procent av den reducerade vinsten blir inkomstbeskattad. Men de 75 procenten utgör, som jag tidigare sade, inte skatt på fastigheten utan är ett skatteunderlag som alltså lägges till den övriga inkomsten och beskattas. I tätorter kan det bli skatt på vinster, det är uppenbart, men det är också detta vi vill komma åt. Så vill jag säga några ord om den ackumulerade vinsten. Reservanterna vill att förordningen om ackumulerad inkomst skall tillämpas på realisationsvinst på fastighetsförsäljning. Centerpartiet vill att det skall gälla för fastighet som innehafts i fem eller flera år men att skatteberäkningen skall göras som om vinsten hänför sig till tre år. Vi kan konstatera att det helt övervägande antalet remissinstanser har ställt sig avvisande till en förordning om ackumulerad inkomst och menat att värdestegringen ofta kommer språngvis och att det är svårt att veta om det i verkligheten föreligger ackumulerad inkomst. Rena inflationsvinster under flera års innehav beskattas inte, säger man. Utskottet anser att förordningen om ackumulerad inkomst endast skall äga tillämpning om återvunna värdeminskningsavdrag överstiger hälften av realisationsvinsten — det är i enlighet med propositionens förslag. 1969 av fastighet som vid lagens ikraftträdande innehafts mer än tio år eller av annan anledning enligt nuvarande bestämmelser kunnat försäljas skattefritt yrkar reservanterna att vinsten inte skall beskattas. Om en sådan fastighet säljes efter 1969, säger man, skall till köpeskillingen läggas 40 000 kronor och därtill skall vid tillämpning av 20 årsregeln ifrågavarande taxeringsvärde höjas med 100 procent i stället för, enligt propositionens förslag, 50 procent. I centerpartiets reservation yrkas att det faktiska enligt alternativregeln beräknade ingångsvärdet under en övergångstid av fem år skall höjas med 40 000 kronor. Markvärdekommitteén framhöll att en genomgående princip vid all realisationsvinstbeskattning är att värdeökningen även i vad avser förfluten tid inte beskattas förrän fastigheten avyttras. Övergångsbestämmelser av den art som motionärerna föreslagit, skriver utskottet, kan dessutom leda till skatteflyktstransaktioner. På grund härav och med hänvisning till de förmånliga reglerna för denna beskattning avstyrker utskottet yrkandet. Sedan kommer jag in på vad man har sysslat alldeles speciellt med, nämligen herr Einar Erikssons och min motion i anledning av propositionen. Sedan propositionen blev känd har många försäljningar gjorts och kommunerna har fått fler utbud av fastigheter än någonsin. Men markvärdena har redan sjunkit relativt sett mot vad de utan propositionens tillkomst skulle ha varit — ja, i många fall är de endast hälften av vad kommunen annars skulle behövt betala. Det har accepterats — det är helt i linje med hela propositionen. Däremot kan man inte vara lika glad över de skenavtal som varit på väg att upprättas. De flesta advokatkontor i vårt land har oerhört mycket arbete med att nu försöka ordna dylika skenavtal. Formella försäljningar görs mellan familjemedlemmar för att man skall få ett så högt ingångsvärde som möjligt. Man kan då betala hur höga priser som helst på papperet, eftersom detta köp skall träda i kraft först efter det lagen har trätt i kraft. Vi vill förhindra dessa skenavtal, som inte upprättas därför att man vill eller behöver sälja utan endast för att man skall komma undan eventuell vinstbeskattning sedan lagen trätt i kraft. Vi menar alltså att detta inte är en retroaktiv beskattning i vanlig bemärkelse. »Det kommer att slå blint», säger herr Larsson i Umeå. Jag tror inte att de som drabbas härav är så oskyldiga — farhågorna är säkerligen överdrivna. Däremot är det absolut bevisat att många var i färd med att göra skenförsäljningar varvid avsikten inte var att sälja utan endast att få så högt ingångsvärde att man efter det att lagen trätt i kraft kunde tillskansa sig en stor realisationsvinst utan att bli beskattad härför. Kan det finnas någon som har någonting emot att man stoppar en dylik trafik? Det sägs att även legala affärstransaktioner kommer att drabbas. Har man haft för avsikt att försälja en fastighet, har man säkerligen vidtagit mått och steg före den 8 november — såvida försäljningen inte beror på ett plötsligt dödsfall.

Det förekommer att man är så fiffig, att man bildar en ideell förening bara för att komma ifrån denna skatt — för att inte tala om alla andra skentransaktioner. Vi har aldrig avsett att klämma åt legala affärstransaktioner. Utskottet föreslår därför att lika med lagfartsansökan skall anses annan ansökan hos myndighet om viss åtgärd med åberopande av fångeshandlingen. Med det menas exempelvis ansökan om förvärvstillstånd eller fastställelse av lantmäteriförrättning. Det bör fordras att fångeshandlingen i original eller avskrift finns bevarad hos myndigheten. Utskottet förutsätter att tillämpningen blir så välvillig som möjligt utan att syftet med lagstiftningen går förlorat eller äventyras. Jag tror, herr talman, att det är nödvändigt att tillgripa denna åtgärd för att förhindra de skenförsäljningar som nu sker. Finansministern skriver i propositionen att »ett benhårt fasthållande av den ursprungliga skillnaden mellan inkomst och kapitalvinst» synes »strida mot en annan av de grundläggande principerna för vår beskattning, nämligen skatteförmågeprincipen». Folkpartiledamoten Ahlmark i första kammaren citerar dessa rader med stor förtjusning och tillägger: »Starka skäl talar för att ett sådant synsätt i framtiden i ökad utsträckning bör påverka skattelagstiftningen. Det är förståeligt om många löntagare frågar sig varför kapitalvinster, som ofta erhållits utan vare sig risker eller arbete, endast delvis beskattas medan deras egna inkomster är skattepliktiga helt och fullt. Det kan då bli svårt att upprätthålla de nuvarande skillnaderna.» Jag vill helt och fullt instämma i detta. Här tas nu ett första steg på ett område, där man under en generation försökt komma till ett resultat. Det har inte varit lätt. Med 60 procents marginalskatt betyder det ändå att 45 procent av de verkliga vinsterna efter inflationsavräkningen dras in till det allmänna. När det gäller byggnad på mark får ägaren behålla en större andel tack vare det skattefria avdraget på 3 000 kronor för varje år som fastigheten innehafts. Vinster på markförsäljning blir med detta system ändå lindrigare beskattade än arbetsinkomster och rörelsevinster. I själva verket borde det vara tvärtom — jag skall gärna hålla med om det — eftersom det ofta rör sig om oför tjänta vinster som uppkommit på grund av samhällenas expansion. Såvitt jag förstår har finansministern när han skulle utarbeta detta lagförslag ställts inför två problem: dels att få en så hög och riktig vinstbeskattning som möjligt, dels att ta hänsyn till att man inte hämmar utbudet av mark och inbjuder till skatteflykt. Det är väl därför som vi fått ett så relativt lågt tak. Man får hoppas att denna lag, trots sin moderata utformning, i kombination med kommunal förköpsrätt, statliga lån till kommunernas markköp och reformerad expropriationslagstiftning ändå blir ett hårt slag mot markspekulationer. Det är detta man vill uppnå samtidigt som man vill utjämna beskattningen av dylika vinster och arbetsinkomster.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
Herr talman!

Jag skall emellertid något litet ägna mig åt senare delen i herr Brandts anförande, i vilket han talar om den motion han och herr Einar Eriksson har väckt. Herr Brandt säger att det här inte är fråga om en retroaktiv beskattning i vanlig bemärkelse. Nej, det kan nog hända, ty det är inte endast en retroaktiv beskattning man försöker införa. Om förslaget i motionen bifalles får det nämligen en hel del andra, mycket egendomliga verkningar. Jag vill fråga herr Brandt hur det kan förklaras att man helt enkelt avskaffar rätten att vänta tre respektive sex månader med inlämnandet av lagfartshandlingar. Hela det nu föreslagna systemet innebär nämligen, att den som inte lämnat in lagfartshandlingarna före den 8 november blir försatt i en situation som han ingalunda kunnat räkna med. Det är orimligt att på detta sätt avkoppla en lagbestämmelse som alla människor har full rätt att utnyttja. Detta ligger vid sidan av beskattningsordningen. Det är egendomligt att herr Brandt talar om att det förekommit en stor mängd skenköp. Tillåt mig fråga: Var finns den statistiken? Hur kan ni bevisa att något sådant förekommit? Det är väl ingenting annat än korridorskvaller. Ni är beredda att ögonblickligen skapa en bestämmelse, innebärande att fullt legala köp inte vinner laga kraft. Detta kan få mycket egendomliga resultat. Man kan bland mycket annat fråga sig när det blev förbjudet att sälja fastigheter till sina barn.

Herr talman! Herr Brandt var inne på frågan om den alternativa regel som folkpartiet har föreslagit, och han har läst i Dagens Nyheter att detta är ett olycksfall i arbetet. Det är nu inte så, herr Brandt, att vi läser Dagens Nyheter innan vi fattar ståndpunkt i utskottet, utan vi tillkännager först vår uppfattning, och sedan får tidningarna antingen hålla med oss eller kritisera oss. Jag tror att vi är inne på rätt väg när vi förfar på det viset. Herr Brandt talade också om beskattningen vid försäljning av villafastigheter men anförde därvidlag praktiskt taget ingenting som motsäger mitt första inlägg. Här kan tyvärr uppstå en orättvisa och vi får hoppas att denna fråga i en framtid skall bli löst i enighetens tecken. Jag kan inte finna någon anled ning till motsättningar och jag kan knappast tro att utskottsmajoriteten vill införa en särskild beskattning att gälla vid avflyttning. Vi får hoppas att finansministern uppmärksammar denna fråga så att en rättelse senare kan komma till stånd. Herr Brandt berörde herr Ahlmarks motion. Herr Ahlmark tar upp vissa funderingar som finansministern har haft. Jag tycker det är intressanta saker som herr Ahlmark berör. Jag har inte något speciellt att säga om det. Han tar även upp en del andra intressanta saker, som jag tycker att herr Brandt också skulle ha citerat. Herr Ahlmark skriver: »Principen om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst bör rimligen ges en vidgad tilllämpning också för realisationsvinst.

Herr talman! Herr Brandt sade med adress till mig att här är det fråga om en skärpt beskattning av markspekulation. Ja, det bestrider jag inte, men förslaget innebär ju också lättnader i vissa fall då det gäller kortfristiga markinnehav. Det var det som jag uppehöll mig vid. Herr Brandt ville vidare avskaffa skillnaden i beskattning av kapitalinkomst och andra inkomster. Ja, men det är ju det som inte har skett här, och det är det som är grunden till de invändningar jag har framställt mot förslagets utformning.

Herr talman! Jag tyckte att jag gick igenom detta så grundligt tidigare här, att jag inte skall säga många ord nu, men med anledning av att herr Magnusson i Borås säger, att man måste vänta i sex månader innan man får lagfart, understryker jag vad vi har sagt på den punkten, nämligen att man ju vidtar andra mått och steg än lagfarter. Vi har sagt att ifall det har gjorts ansökan om förvärvstillstånd eller lantmäteriförrättning skall det också räknas, och vi har också understrukit, att man skall tillämpa dessa bestämmelser för siktigt. Jag sade inte att det har förekommit en fantastisk massa skenköp — om jag använde ordet fantastisk kanske jag kan stryka det nu — utan jag sade att det har pågått en stor mängd försök till skenköp, men att man har börjat dra åt sig öronen sedan denna motion väckts. Jag skall gärna tala om för herr Magnusson hur man går till väga. Jag vet ganska säkert att man anlitar advokater för sådant här. Nu slipper dessa människor göra dessa skenmanövrer, och dessutom slipper de betala dyra advokatarvoden — så vi kanske gör dem någon tjänst! Herr Larsson i Umeå sade inte så mycket, varför jag inte skall uppta tiden med det mer än att säga, att jag beklagar att han tog avstånd från herr Ahlmark. Herr Larsson gjorde det inte helt, men han gjorde i alla fall en reservation i det sammanhanget och kunde inte helhjärtat understryka det utmärkta påpekandet av herr Ahlmark i fråga om beskattningen av dessa vinster och vanlig arbetsinkomst.

Herr talman! Herr Brandt yttrade att han aldrig sagt att det förekommit en mängd skenköp, och jag har ingenting emot att herr Brandt i referatet kommer att stryka orden »fantastiskt många skenköp». Situationen är emellertid den att herr Brandt i och med denna reträtt ryckt undan hela grunden för den motion som han lämnat. Det är detta som är det intressanta, vilket jag också noterat med tanke på den fortsatta debatten. Herr Brandt svarade inte på min fråga, varför man vill ta bort rätten att vänta tre respektive sex månader med att inlämna en lagfartsansökan. Han sade att det kunde vidtas en annan åtgärd, såsom hänvändelse till lantbruksnämnden eller något lantmäteriförrättningsorgan för att bevisa att köpet gjorts. Men vi har ju alla de andra som inte behöver göra någon sådan hänvändelse men som kommer att träffas av den här lagbestämmelsen. Det gäller fullt legala köp som det inte finns något som helst negativt att säga om, och Ni menar tydligen att dessa gärna må träffas av de här bestämmelserna. Huvudsaken tycks vara att kunna komma åt några som gjort skenavtal, men jag tror inte att herr Brandt är mäktig att komma åt vad Ni, och kanske vi allesammans, betraktar som skenavtal. De som gör skenavtal har säkert lyckats klara detta på ett mycket finurligt sätt, även om herr Brandt i dag försöker lära ut en del metoder.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås kan säkert av många partikamrater liksom av andra inom oppositionen få höra vittnesbörd om hur folk t.o.m. ringer till riksdagsmän och frågar i denna sak. Bevillningsutskottets kansli har nästan blivit nedringt av advokater sedan motionen framlagts — och jag tror inte att de ringt för ro skull. Jag skall därför gärna berätta för herr Magnusson att det i stor utsträckning — om det är »fantastiskt» eller inte spelar ingen roll — gjorts försök till skenavtal, men nu blir det inga skenavtal i och med motionen, ty jag förmodar att riksdagen bifaller den. Man kan ju inte med öppna ögon medverka till att detta missbruk får förekomma i syfte att kringgå vad vi åsyftar och vill besluta om. Det gäller inte retroaktivitet i vanlig bemärkelse, utan det rör sig om avtal som skall träda i kraft efter lagens ikraftträdande.
Herr talman! Nu har ju herr Brandt talat om att skenköpen omöjliggjorts och det är bra, men jag vet inte hur man över huvud taget skall kunna dra gränsen mellan legala köp och skenköp. Herr Brandt sade emellertid att alla skenköp omöjliggjorts tack vare motionen, och då är vi ju överens och kan yrka bifall till reservationens hemställan. Jag ber, herr talman, att ännu en gång få yrka bifall till reservationen 10.

Herr talman! Jag hade tänkt att endast ta upp en delfråga i detta stora frågekomplex, nämligen spörsmålet om den starka progressivitet som skatten kommer att innebära för vissa människor. I motioner försöker man kringgå detta genom att tala om ackumulerad vinstbeskattning. Då jag tar upp en enda delfråga kan jag fatta mig kort. Det är helt naturligt att det bland alla de frågor som behandlas i riksdagen finns sådana som får oväntade följdverkningar. Detta har väl hänt förr och kommer väl också att hända i fortsättningen, och jag har på känn att den fråga som nu diskuteras kommer att få sådana oväntade konsekvenser. Det framhålles helt riktigt i skrivningen att den tidigare tioårsregeln medfört svårigheter för kommunerna att skaffa mark tillräckligt snabbt, därför att säljaren för att undvika beskattning velat vänta tills tio år förflutit sedan köpet gjordes. Propositionen har tillkommit för att eliminera de svårigheter och felaktigheter som uppstått, men jag är inte övertygad om att den gör det. Det kommer kanske tvärtom att visa sig att kommunernas tidigare svårigheter att snabbt skaffa sig mark accentueras genom den nya lagen. Den progressivitet som förslaget innebär kommer tyvärr att få till följd att en person som vill sälja ett markområde — t.ex. en jordbrukare med en gård strax intill ett tättbebyggt samhälle — sätter sig ned och räknar ut vad som går till skatt, och då finner att han får lämna ifrån sig så mycket att det är bättre att behålla gården och se tiden an. Varken förköpseller expropriationsrätt kan hjälpa kommunen att komma över ett sådant markområde, som kanske ligger litet avlägset från själva stadseller kommunkärnan men som skulle vara lämpligt att köpa med hänsyn till generalplaneringen o.s.v. Jag beklagar därför att man vid lagens utformning inte försökt att bemästra dessa svårigheter, som är ett stort problem för våra kommunalmän. Det är också mot den bakgrunden som motionerna 1:909 och II:1130 har väckts. Man föreslår där att den ackumulerade vinstbeskattningen skall tilllämpas i sådana här fall. Men systemet med ackumulerad vinstbeskattning innebär i verkligheten inte alls någon lättnad för de riktigt stora markförsäljarna. Dessa är sådana människor som köpt upp mark och sedan håller på den tills priserna stigit; då säljer de marken med stora vinster. De skattebetalarna återfinns säkerligen redan nu bland dem som den s.k. 80-procentregeln tilllämpas på. Det har alltså ingen betydelse för dem, om vi tillämpar systemet med ackumulerad vinstbeskattning eller inte. Däremot har det stor betydelse för den typ av jordägare som brukat en gård i flera år och sedan vill sälja den på äldre dagar. Om kommunen då köper marken, uttas hela skatten under ett år och progressiviteten blir alltså mycket kännbar. Den typen av säljare kommer därför säkert att fin na, att det inte lönar sig att avyttra marken. Går man däremot in för att slå ut skatten över tre år, så elimineras den svårigheten. Visserligen kan säljaren kringgå de föreslagna bestämmelserna genom att sälja gården under tre år, alltså en tredjedel varje år. Då blir resultatet i realiteten detsamma. Men det kan inte för säljaren och ännu mindre för köparen-kommunen vara lämpligt att förfara på det sättet. Sedan finns det en annan aspekt på denna fråga som man bör vara uppmärksam på, nämligen den att om försäljningsvinster skall jämställas med vanliga inkomster i beskattningshänseende, så bör vinsterna i varje fall inte beskattas hårdare än vanliga inkomster. Ett faktum är att när en fastighet stiger i värde och sedan säljs, så har inte den värdeökningen inträffat under ett år utan under en följd av år. Detta gör det enligt min mening naturligt att tillämpa regeln om ackumulerad vinstbeskattning vid denna typ av försäljningar. Herr Brandt framhöll att de flesta remissinstanser har gått emot förslaget, men en del tunga remissinstanser har dock ansett det berättigat med en ackumulerad vinstbeskattning. Herr talman! Med det anförda vill jag rekommendera kammaren att följa reservanterna på den punkt som jag här talat om, alltså den ackumulerade vinstbeskattningen.

Herr talman! Det skatteförslag vi här diskuterar har tillkommit i utjämnande syfte. Huvudtanken bakom förslaget har varit och är att samhället skall dra till sig s.k. oförtjänta markvärdestegringar, men hur har det blivit? Jo, vi kan överallt i vårt land konstatera att förslaget hittills har medfört att fler människor än någonsin på så kort tid har blivit miljonärer — och det var väl ändå inte meningen. Någon förmögenhetsutjämning har förvisso inte inträffat — tvärtom. Mängder av större och mindre markaffärer har uppgjorts, och inte minst har kommuner och landsting avslutat ett stort antal sådana. Det är emellertid inte för att tala om dem som genom regeringsförslaget blivit förmögna som jag begärt ordet, utan jag vill nämna något om den stora kategori av egnahemsägare och villaägare, vilken genom lagförslaget kommer i kläm. I förslaget om skärpt realisationsvinstbeskattning vid fastighetsförsäljning har till min förvåning expropriation jämställts med frivillig försäljning. En tvångsförsäljning innebär inte bara att en fastighetsägare mot sin egen vilja tvingas att gå från gård och grund, utan också att priset på egendomen bestäms av utomstående via ett domstolsförfarande. Att en villaägare som sålunda trots ivriga protester tvingas lämna sin egendom, kanske på grund av att staden eller kommunen för fullföljande av sin planering måste komma över en viss markareal, skall beskattas på samma sätt som vid en frivillig försäljning finner jag helt orimligt. Den tidigare regeln om befrielse från skatt vid tvångsförsäljning eller hot om expropriation anser jag vara den enda riktiga i detta sammanhang. Jag beklagar att det aktuella förslaget inte innehåller ett liknande undantag. Den föreslagna lagtexten inrymmer dock en liten generositet. Om det inte skäligen kan antas att en avyttring skulle ha ägt rum, därest tvång icke förelegat, är 75 procent av vinsten skattepliktig även om fastigheten innehafts mindre än två år. Detta måste väl tolkas som ett erkännande från regeringens sida att expropriation inte kan jämställas med frivillig försäljning. Därför är det minst sagt anmärkningsvärt att regeringen inte var beredd att ta hänsyn till de exceptionella förhållanden, som alltid råder vid de tillfällen när man med lagens hjälp tvingar den enskilde att lämna sin egendom. Jag har som sagt ansett att förslaget bl.a. på denna punkt, alltså skatteplikt för egnahemsägare och villaägare vid en tvångsförsäljning, är oriktigt. Därför har jag tillsammans med en partikollega väckt en motion, som syftar till att befria villaägare från skatt vid en tvångsförsäljning. Tyvärr har utskottet av någon för mig ofattbar anledning inte velat stödja vårt resonemang och vårt förslag. Jag har inget yrkande, men jag har ändå i denna kammare velat framhålla mina synpunkter. Det skall, herr talman, bli intressant att ta del av det aviserade förslaget till ett tidsbestämt uppskov med skatt vid tvångsförsäljning. Regeringen ansertydligen att man bör visa ett visst mått av hänsyn till de villaägare, som av tvång måste lämna sina hem. Frågan berör til syvende og sidst just den kategori av människor som bland andra finansministern i valrörelsen 1964 benämnde » vårt folk». Låt mig allra sist, herr talman, ställa en fråga till herr Brandt. Han säger sig inte vilja hindra legala markaffärer. Anser herr Brandt att det är legalt att upprätta ett sådant köpeavtal mellan föräldrar och barn?

Herr talman! Eftersom jag under en mångfald år försökt förmå riksdagen att vidtaga åtgärder mot markoch fastighetsspekulation har jag i dag anledning att till finansministern framföra ett tack. Det föreliggande förslaget innebär en början, om än en blygsam sådan, på den lagstiftning på området som tillkommer efter 60 års födslovåndor. Det är ändå högst märkligt att detta blygsamma förslag föranlett så många underliga spekulationer. Och när jag hörde herr Fridolfsson i Stockholm tala, fann jag det ytterst anmärkningsvärt att han tydligen menade att speku lativa intressen inte så direkt skall angripas. Jag låg i morse och lyssnade på morgonandakten i radio. Jag vet inte om herr Fridolfsson läser Bibeln någon gång, men det kan ju tänkas att han gör det. Låt mig i alla fall erinra herr Fridolfsson om följande ord, som står att läsa i Hesekiel 45: 9: »Så säger Herren, HERREN: Nu må det vara nog, I Israels furstar.

Då det gäller bostäderna har jag den uppfattningen att spekulativa intressen aldrig borde få släppas in på det sätt som hittills skett.

De människor däremot som lever i glesbygder och vill verka inom jordbruket kommer i kläm härvidlag — de kan aldrig vara med och skörda frukterna av samhällets insatser för tätorterna. Mot denna bakgrund finner jag de partementschefens och utskottets förslag alldeles för generöst. Jag anser att man i stället bör söka se till att markvärdebeskattningen helt och fullt träffar alla inköp av mark som görs för bostadsoch fritidsändamål med utgångspunkt från det belopp som en gång betalts för marken. Herr Fridolfsson talade om egnahemsägarna — jag vet inte vad han avsåg med det. Om herr Fridolfsson sätter sig ned och räknar efter vilka som träffats av skatten kommer han att finna att det endast är de stora villorna — de som finns i Djursholm eller på liknande ställen. Men i dessa villor bor icke människor som behöver någon hjälp eller något stöd, utan de har ekonomiska resurser att betala skatt lika väl som Övriga inkomsttagare i samma inkomstläge får göra det i andra sammanhang.

Om vi över huvud taget skall ha begreppen brott och brottsbeskrivning, straff m.m. i vårt land, måste vi också tillgripa åtgärder mot dem som tar miljoner från fattigt folk. Vi anser det vara nödvändigt med en lagstiftning när det gäller betydligt mindre brott — det kanske rör sig om en person som snattat i en snabbköpsbutik eller dylikt. Jag tror att rättsutvecklingen i vårt land och respekten för lag och för människors likhet kräver att det slag av brott jag här avser blir föremål för en bestraffning som är likvärdig med andra straff. Om själva principen nu blir fastslagen förbehåller jag mig givetvis rätten att i fortsättningen försöka åstadkom ma en sådan lagstiftning att hemmen, fritidsområdena m.m. kan skyddas från alla spekulativa intressen. Jag förutsätter även att finansministern med uppmärksamhet skall följa denna fråga och försöka lösa problemen på ett rimligt och riktigt sätt. Jag tror att samhällets rätt att tillgodose sitt behov av mark för bostadsbebyggelse och andra ändamål måste utvidgas betydligt och jag anser att det vore självklart att lagfästa denna rätt. Det är ändå samhället som har skyldigheter att ordna för bostadsbebyggelse och annat. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, men jag har velat ge uttryck åt min förvåning över att människor reagerar mot en lagstiftning som den föreslagna och anser att den är farlig. När herr Fridolfsson talar om att så många människor aldrig har blivit miljonärer på så kort tid som nu skulle jag vilja säga till honom: Slutsatsen härav borde vara att låta retroaktiviteten gå ännu längre tillbaka. Om herr Fridolfsson ställer ett yrkande om att lagen skall gälla retroaktivt från den 1 januari 1967 kommer jag självfallet att stödja honom. Han har inte framställt detta yrkande ännu, men om han menar att man har utnyttjat denna tidsfrist så hänsynslöst som han säger, är det självklart att han måste fullfölja sitt resonemang.

Herr talman! Att kritisera regeringen, att påpeka att vissa socialdemokratiska ståndpunktstaganden är mindre välbetänkta eller kanske förkastliga, det är nog något av det värsta vi kan ta oss till. När man inte kan diskutera själva sakfrågan gör man som herr Lundberg. Jag har flera gånger vid debatter här i riksdagen råkat ut för att man drar in min frikyrkliga förankring i resonemanget. Jag har, herr talman, begränsat mig till att påtala ett enligt mitt sätt att se orimligt förslag, nämligen förslaget om skatteplikt vid expropriation av villor och egnahem. Att min ståndpunkt härvidlag kan ge herr Lundberg anledning att läsa högt ur Bibeln förstår jag inte; det har inget med den aktuella frågan att göra. Vi bör rimligtvis tala i sak; det är nödvändigt för att få en någorlunda hyfsad debatt.
Herr talman! När jag talar i sak, herr Fridolfsson i Stockholm, kan jag aldrig komma ifrån den grundförankring i en idé och livsuppfattning som jag har. Jag läser också Bibeln ganska flitigt. eftersom den är en intressant bok som innehåller många visa tankeställare, även om herr Fridolfsson anser det olämpligt att man läser upp dem i riksdagen. Enligt min mening skall den som har en frikyrklig förankring jämväl följa Bibelns bud att försöka i handling ge uttryck åt sin kristna livssyn. Om man inte gör detta på ett område som angår så många medmänniskor och träffar en sådan kärnpunkt i svenskt samhällsliv som hemmet, vad betyder då en kristen livssyn?

Herr talman! Jag försökte i mitt anförande klargöra att jag ansåg att villaägare och egnahemsägare vid expropriation skulle slippa statens inblandning och slippa betala en tung skatt. Jag kan inte finna att detta på något sätt skulle strida mot en kristen livssyn. Tvärtom bevisar väl ett sådant ståndpunktstagande med all önskvärd tydlighet att man slår vakt om medborgare som kanske inte har det så gott ställt.

Herr talman! Det råder väl allmän enighet beträffande själva målsättningen i den föreliggande propositionen. Det är givetvis orimligt att många av dessa kapitalvinster skall helt undantas från beskattning. Jag vill emellertid säga till herr Lundberg, att så länge gällande lagstiftning har möjliggjort sådana vinster för en hel del människor, och förfarandet alltså är tolererat av samhället, så kan man inte påstå att de har handlat oriktigt. De har ju följt de bestämmelser som finns — det har finansministern framhållit vid många tillfällen. Man begår inget fel när man följer lagens bestämmelser. De rättigheter vederbörande har enligt lagen skall givetvis tillämpas. En annan sak är att felaktiga förhållanden bör rättas till så snart som möjligt, men det är också klart att en sådan förändring bör genomföras enligt vedertagna principer. För min del anser jag att vedertagna principer inte följs genom förslaget om en retroaktiv beskattning. Därför håller jag med dem som kräver att man i fråga om tidpunkten för lagens ikraftträdande skall följa förslaget i propositionen, som är det riktiga. Det finns människor som ägt sina fastigheter i över tio år och räknat med dem såsom skattefria vid en försäljning. Men så inträder helt plötsligt det förhållandet, att fastigheterna i händelse av försäljning riskerar att bli föremål för en extra beskattning. Det gäller alltså att härvid skapa övergångsbestämmelser som är så rättvisa som möjligt. Med de regler som förut gällt har för säljning av en gård eller ett markområde i många fall skett inom familjen, varvid köpesumman blivit helt godtyckligt satt. Man har inte kunnat tänka sig de vådor som det nya förslaget skulle medföra. Men följden av förslaget blir att vissa svårigheter nu uppstår i dessa fall. Och det är väl inte dessa människor, utan i stället de stora spekulanterna som vi vill åt i detta sammanhang! Med hänsyn härtill har motioner avgivits i ärendet, och i reservationen nr 6 har upptagits yrkandet att köp som skett inom familjen skall kunna betraktas såsom tillkomna genom arv eller gåva. Jag anser detta vara en mycket rimlig begäran och jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 6. En annan sak är frågan om ackumulerad inkomst. Det finns nu möjlighet att dela upp en inkomst som indirekt har intjänats under flera år men som blir föremål för beskattning ett visst år. I svensk skattelagstiftning har accepterats principen att en sådan inkomst skall kunna beräknas såsom ackumulerad inkomst. I fråga om vinster som uppkommit vid dessa fastighetsförsäljningar föreligger enligt mitt sätt att se ett analogt förhållande. Den vinst som uppstått har högst sällan tillkommit på en gång, utan successivt under flera år. I många fall föreligger det kanske också en vinst som åstadkommits genom ren arbetsinsats från säljarens sida. Det kan exempelvis gälla en grundförstärkning, som han har lagt ned mycket eget arbete på, men det finns inte något direkt kapitalutlägg som överstiger 3 000 kronor. Jag har gärna velat säga detta också till herr Karlsson i Huddinge, som ansåg att det var fråga om en arbetsfri inkomst. Det är inte säkert att det alla gånger förhåller sig så. En sådan person bör naturligtvis kunna få räkna detta som ackumulerad inkomst. I reservation nr 8 har föreslagits att man vid försäljning av fastighet som innehafts mer än 5 år skall kunna få vinsten utslagen på 3 år. Detta är en rimlig begäran, och jag vill yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Med anledning av finansministerns resonemang om markspekulationerna kring tätorterna vill jag säga att jag är medveten om att det betalats för mycket vid kommunala förvärv utanför tätorter. Jag vet emellertid också att kommunerna köper gårdar långt utanför kommunoch stadsgränserna för att tillförsäkra sig bytesobjekt och vid sådana tillfällen betalas det ganska betydande överpriser, vilket gör att jordbrukarna utestängs från möjligheten att förvärva den jord de behöver. Jag har fortfarande den uppfattningen att jordförvärvslagens slopande var ett missgrepp.

Både jag och många andra har framhållit att den nu föreslagna lagen borde ha införts tidigare. Hade den kommit i fjol hade de som nu gjort dessa köp efter den 8 november varit utestängda, eftersom lagen redan skulle ha gällt. Jag menar att det här liksom på så många andra områden blir så, att de som man egentligen skulle vilja komma åt klarar sig, medan de som kanhända inte har samma juridiska insikter och juridiska hjälp som andra åker fast och blir lidande på lagstiftningen. På vårt håll anser vi att detta inte är alldeles riktigt. Herr Lundberg talade om skenköp, och det är möjligt att sådana förekommer men hur skall man kunna dra upp gränsen mellan legala köp och skenköp. För min del har jag mycket svårt att förstå att det skulle vara möjligt.

Det var detta som vi tog fasta på vid studiet av propositionen. Jag skall sluta med att fråga vad det är som har hänt. Det förefaller som om det skulle finnas en uppfattning i kanslihuset som sedan ändrats utanför detta. Vid vissa tillfällen finns det tydligen också åsikter i kanslihuset som helt försvinner. Man blir ibland förvånad över att sådant kan hända.
Herr talman! »Land skall med lag byggas.» Detta är hämtat från den gamla Upplandslagen och har tjänat som motto för svensk lagstiftning och hela vår rättstillämpning tiderna igenom. I de olika lagarna har en enskild medborgares skyldigheter gentemot samhället och andra medborgare blivit fastställda. Även hans rättigheter i förhållande till samhället och till andra medborgare har fastslagits. Det har stått var och en fritt att verka för ändringar i gällande lag, men till dess ändringarna genomförts i den ordning grundlagarna stadgar har även de med en viss lagstiftning missnöjda fått finna sig i vad som är föreskrivet. Lika oeftergivligt som detta krav på laglydnad hos medborgarna är måste också i ett rättssamhälle kravet vara på den enskildes rätt att utan sanktionsåtgärder från samhället förfara så som är tillåtet enligt gällande lags anda och ordalydelse. Om lagstiftaren sålunda vill ålägga medborgaren nya skyldigheter, skall detta ske genom att en ny lag fastställes i vederbörlig ordning och får träda i kraft sedan lagen antagits. Jag är ganska säker på att finansministern och jag därvidlag i princip är ense. Men tyvärr är otack världens lön. Det har jag anledning konstatera i dag. Jag har i mitt huvudanförande och i mina repliker på allt sätt försökt slåss för den proposition finansministern lagt fram och i vilken han föreslagit att lagen skall träda i kraft den 1 januari 1968; han har sålunda inte tänkt sig någon retroaktivitet. Till min förvåning ansluter sig finansministern nu till den av socialdemokraterna herrar Einar Eriksson och Brandt väckta motionen och säger att det är nödvändigt att göra den korrigering som där föreslås. Man frågar sig då vad som inträffade här i landet dagarna mellan den 8 och 23 november, som ger regeringen anledning att helt ändra uppfattning. Finansministern uttryckte förvåning över att det finns hedervärda riksdagsmän och ledamöter av denna kammare som är beredda att strida för formella argument. Vi gör oss till advokater för affärer av detta slag och försöker undanröja konsekvenserna av lagen, sade finansministern. Det tycker jag var en hård beskyllning. Jag befinner mig emellertid i utomordentligt gott sällskap. Hela vår högsta juridiska expertis på området har nämligen funnit anledning att fästa uppmärksamheten på vad det innebär som vi här skulle komma att besluta om. Vad inträffar när man nu vill börja tillämpa en ny metod på detta område? Jo, regeringen tar i realiteten tillbaka en väsentlig del av propositionen, nämligen själva ikraftträdandebestämmelserna. Det tycker jag är ganska allvarligt. Och man gör det inte direkt utan låter partivänner i riksdagen motionera om saken. Det är mot detta sätt att i efterhand lägga fram helt andra förslag, som skapar icke önskvärda förhållanden i vårt samhälle, som vi har reagerat i vårt parti. Och även övriga oppositionspartier har slutit upp mot vad som yrkats från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Finansministern uppskattade mycket att han fick beröm för denna proposition, och det var ju roligt att höra. Det är helt naturligt att han får beröm från det parti jag företräder, eftersom propositionen i stort sett följer riktlinjerna i folkpartiets progam i dessa frågor vilket antogs på landsmötet 1966. Det är ju bra att vi är överens om lösningarna. Sedan gjorde emellertid finansministern en uträkning för att visa hur generös propositionen är — och det är den ju också i väsentliga avseenden — men vad man mest tydligt får fram av de stora skillnaderna i kronor räknat, herr finansminister, är den penningvärdeförsämring vi haft under de gångna åren. Om man inte tar hänsyn till penningvärdets fall under de senaste 20— 30 åren, kan det synas som om mycket stora vinster kan göras utan beskattning, ehuru det i själva verket inte är fråga om några vinster. Om detta torde vi i princip vara ense. Jag tycker dock att det bör påpekas, så att det inte uppstår en felaktig föreställning om förhållandena. Jag fick vidare ett klart besked från finansministern att han gillar det förslag, som framförts från socialdemokratiskt håll i utskottet om att skatten skall utgå retroaktivt. Såsom jag tidigare framhöll är vi visserligen ense om att man bör klämma åt dem som försöker komma undan skatt, men vi anser att det uppstår sådana skadeverkningar av förslaget om retroaktivitet att det inte kan accepteras. Men det intressanta i detta sammanhang är att finansministern 15 dagar efter det att han lagt en proposition på riksdagens bord finner det riktigt att gå från propositionen och ansluta sig till den från socialdemokratiskt håll väckta motionen. Det är bara detta jag velat konstatera.

Herr talman! Finansministern tyckte att jag retirerade i mitt andra anförande när jag erkände att den föreslagna beskattningen innebär en skärpning av markvinstbeskattningen. Jag framhöll emellertid i mitt första anförande att detta i vissa fall är förhållandet. Jag tillade också att det mest frånstötande i den nuvarande beskattningen, den fullständiga skattefriheten efter 10 år, nu avskaffas, och det är naturligtvis mycket väsentligt. Jag framhöll dock att det blir lättnader i andra fall och jag fick inte någon egentlig förklaring från finansministern till vad som är anledningen till att sådana skall genomföras i tider som dessa. Vidare sade finansministern att man inte får tillgripa en för hård beskattning. Jag tyckte nog ändå att herr Strängs exempel till fullo bevisade att detta förslag trots framsteg i vissa avseenden innebär en synnerligen mild beskattning. Finansministern sade att han inte hade trott att propositionen skulle bli en sådan succé, och han avsåg då närmast uppslutningen i sak på borgerligt håll. Utan att på något sätt vilja vara ironisk vill jag säga att denna uppslutning också är en betygsättning av propositionen. Jag betvivlar att belåtenheten är lika stor på andra håll i samhället.
Herr talman! Finansministern vände sig till mig och sade att en jordbrukare, som köpt en fastighet för 50 000 kronor och sedan säljer den för 500 000 kronor, bör bli beskattad för detta. Ja, jag har också tidigare framhållit — vilket vi väl alla är överens om — att så stora vinster naturligtvis skall beskattas. Vidare påstås det att det, sedan propositionen framlades, till domsagorna inkommit ansökningar om lagfarter i samband med en mängd fastighetsaffärer. Jag vill bara påpeka att den propaganda mot propositionen som bedrivits nog i vissa fall gått till överdrifter och kanske har medfört, att många i onödan blivit skrämda till att göra dessa affärer. Det kanske visar sig att det inte är så många av dessa som man tidigare trott, vilka drabbas av denna skatt. Slutligen tyckte finansminstern att vi är snälla när vi i stort sett enhälligt antar den framlagda propositionen. Jag vet inte hur diskussionen gått bland utskottsledamöterna, men det kanske kan tänkas att denna snällhet beror på att de var rädda för att regeringen annars helt eller delvis skulle dra tillbaka propositionen.

Herr talman! Det är just med hänsyn till att lagen skall vara lika för alla som vi anser att det inte är rimligt att beskattningen ges retroaktiv verkan. Självfallet kan man anföra sådana exempel som finansministern redovisar, men det förvånar mig att man i finansdepartementet hunnit gå igenom de olika fastighetsaffärer som skett mellan den 8 och 23 november i så stor utsträckning, att man kan säga att det förekommer många fall av detta slag. Jag har svårt att tro att så skulle vara fallet. Men de som gjort fullt legala köp kommer i en ganska egendomlig situation. Herr Sträng säger att det inte finns anledning att behandla dem som gjort affärer mellan den 8 november och 31 december på annat sätt än dem som kommer att göra affärer efter den 31 december. Men det kan finnas personer som slutit affärer t.ex. efter den 8 maj och som ännu inte lämnat in sina lagfartshandlingar den 8 november och som kommer i en annan situation på grund av den retroaktiva verkan. Det är mot detta vi har reagerat. Det finns inte någon anledning att skapa olika bestämmelser för människorna i detta land bara för att det finns en och annan som på detta sätt försöker utnyttja kryphålen. Jag tror inte att finansministern kommer åt de människor som han vill komma åt genom denna åtgärd, men däremot uppstår stora besvärligheter och konsekvenser, som vederbörande köpare inte alls räknat med. Om en gård övergår från far till son kan det inte betraktas som något fel vare sig om överlåtandet sker i år eller något annat år. Det är väl fullt naturligt att så sker, för meningen är väl att att gården så småningom skall gå över till sonen.
Herr talman! Finansminister Sträng är mycket vänlig mot kommunalmännen i dag. Han talar om att kommunalmännen och kommunerna har försett sig med mark under tidigare år för att klara situationen när det gäller generalplanering o. d. Det är alldeles riktigt. Jag skulle emellertid tro att det finns en hel del kommunalmän i Sverige som kommer att bli ganska förvånade när de läser referat från denna debatt. Vi kommunalmän är nog av den uppfattningen, att det som hämmat våra strävanden att förse kommunerna med mark i tillräcklig utsträckning har varit finansminister Strängs förmåga att hålla ihop penningpungen när vi behövt låna pengar för att i vällovligt syfte skaffa mark. Med den erfarenhet jag har kan jag inte undgå att säga att, oavsett det vällovliga syftet hos kommunerna när det gäller att köpa mark, måste kommunernas intresse för markköp ändå ha påverkat prissättningen, precis :som herr Vigelsbo sade. Man kan inte komma ifrån att ju fler spekulanter det finns, desto mer stiger priserna — det brukar vara så. I detta sammanhang kan jag inte göra annat än återkomma till en frågeställning som jag tog upp i mitt tidigare anförande: Är man på finansdepartementet medveten om att kommunerna — när regeln om beskattning av ackumulerad vinst inte kan godkännas — i mycket stor utsträckning går miste om möjligheten att förse sig med mark under kommande år? Kan man inte tänka sig att mjuka upp reglerna, så att inte progressiviteten slår igenom så hårt som den kommer att göra efter genomförandet av det framlagda förslaget?

Herr talman! Vad man än kan säga om finansminister Sträng så inte är det att han gjort stora ansträngningar för att förenkla vårt skattesystem. Det krångel och det utredningsarbete som i framtiden kommer att uppstå för de allra flesta markoch fastighetsägare torde bli avsevärt. Detta kommer att medföra en mycket hård belastning på skattemyndigheterna med risk för köbildning även utanför dessa institutioner. Hur skall man kunna bevisa, herr finansminister, förbättringsarbeten som gjorts för flera årtionden sedan och beträffande vilka arbeten inga kvitton finns, eftersom tidigare lagstiftning inte krävt detta? är det värt besväret att inrangera alla Sveriges villaägare, sommarstugeägare, jordbrukare och skogsägare i de s.k. tomtjobbarnas skara och låta dessa människor belasta skattemyndigheterna när det gäller att räkna fram den summa som skall inkomstbeskattas vid varje försäljning av ett stycke mark eller av en familjebostad? Utredningsarbetet och bevisförfarandet kommer man ändå aldrig ifrån, herr Brandt. även om vi skulle slippa skatten belastas alla dessa människor med ett omfattande och tidsödande arbete. Jag tror att herr Brandt kommer att tala för döva öron om han försöker intala Sveriges villaägare att de inte får någon skatt, ty det kommer de att få. Finansministern är mycket fiffig när han använder siffror för att bevisa att en villaägare slipper skatt. Han går ut från små fastigheter för 5 000—10 000 kronor och räknar fram att vederbörande får sälja för så och så mycket utan att erlägga skatt. Det beror på att 3 000 kronorstillägget inverkar så pass mycket beträffande dessa små fastigheter för 5 000—10 000—20 000 kronor. I sådana fall innebär uppräkningen med 3 000 kronor om året för fastigheten ett högt belopp i förhållande till försäljningssumman, men hur förhåller det sig med vanliga fastigheter? Jag blev häromdagen uppsökt av en villaägare i Roslags Näsby, som frågade mig vad han skulle få för skatt på sin villa, som kostade 90000 kronor att bygga år 1958, om han sålde den efter den nya skattelagens ikraftträdande. Han kan inte ta så stort pris för villan utan att råka i skattefara. 90 000 kronor kostade den för tio år sedan; det beloppet får han väl — jag har inte tabellerna här — räkna upp med ungefär hälften, cirka 40 000 kronor, och han får lägga till 3 000 kronor per år, men av resten måste han ta upp 75 procent som inkomst att skatta för, herr Brandt. Bestämmelserna slår alltså ganska hårt. Den vanliga försäljningssumman i Roslags Näsby ligger i dag på 200 000 å 220 000 kronor, och detta betraktar inte folk som någon tomtjobbarvinst. Jag vill ställa några direkta frågor till bevillningsutskottets ärade socialdemokratiska ledamöter, främst till herr Brandt. För det första: Avser ni att trycka någon sorts broschyr att sändas till villaägare och sommarstugeägare med upplysningar om att de fr.o.m. år 1968 måste föra böcker över sina utgifter för att kunna bevisa förbättringskostnader och slippa en orättfärdig beskattning i framtiden? Det är vad de kommer att tvingas göra, herr Brandt. För det andra: Avser ni även att uppmana villaägarna och sommarstugeägarna att samla ihop minst 3 000 kronor till varje förbättringsarbete, så att pengarna inte blir bortkastade? Denna bestämmelse drabbar de små inkomsttagarna hårdast, vilket numera tycks ha blivit regeringens melodi. En stor inkomsttagare har ingen svårighet att få fram 3 000 kronor för att göra en förbättring, men för de små inkomsttagarna kan det vara besvärligt att skaffa fram detta belopp på en enda gång. Regeringens nya politik tar ingen hänsyn härtill. För det tredje: Avser ni också att tala om för dessa villaägare och egnahemsägare att det fr.o.m. år 1968 får vara slut med arbetsbyten grannar emellan? Snickaren får inte hjälpa muraren att göra en veranda och muraren får inte hjälpa snickaren med en tillbyggnad utan att ta betalt i pengar, spara kvittona och se till att det rör sig om minst 3000 kronor på ett år. Vederbörande måste nämligen kunna redovisa detta vid en framtida försäljning för att slippa skatta för utgifterna. Jag tror att villaägarna betackar sig för herr Brandts omvårdnad. Var detta meningen med socialdemokraternas stolta stridsrop mot tomtjobbarna i 1966 års valrörelse? Regeringen gör sannerligen inte stora ansträngningar för att förbättra sin position hos valmanskåren.

Ända sedan finansministern gjorde sitt berömda uttalande att villaägarna är hans folk har dessa haft anledning att känna sig bekymrade över hans speciella omtanke. Först kom den extra skatten på lyxvillor, vilken visat sig bli en skatt på högst ordinära familjebostäder. I dag behandlas den nya skatten på oförtjänt markvärdestegring, «vilken kommer att upplevas som en oförtjänt skatt på nya markvärden. Vinster som många människor kommer att uppleva som högst normala och välförtjänta — efter ett helt livs hårt arbete, med kanske liten inkomst, på en fastighet — skall alltså nu topphuggas av progressiviteten i skatteskalorna. Ingen protesterar emot att stora spekulationsvinster beskattas. Men därifrån är steget långt till den invecklade skattebyråkrati och beskärning av måttliga vinster som detta förslag innebär. De många invecklade och ordrika nya paragraferna i kommunalskattelagen kommer att garantera skatteprocessernas mångfald vid helt vanliga fastighetsförsäljningar i framtiden, och det kan väl inte vara en angelägen skattepolitik. Vårt utomordentligt rangliga skattehus skall alltså nu få ytterligare en våning påbyggd utan att någon hänsyn tas till de andra våningarnas funktioner och konstruktion eller till byggnadens bärkraft över huvud taget. För närvarande pågår t.ex. en utredning om vår nuvarande mycket komplicerade skogsbeskattning, men detta hindrar inte regeringen från att lägga sin nya skatt på markvärdestegringar ovanpå «denna skatt och därigenom skapa kaotiska förhållanden. Flera remissinstanser har krävt en samordning med skogsbeskattningen, men här läggs våning på våning utan några som helst krav på ritningar eller planering. Skattekraften tar man heller inte någon hänsyn till i detta förslag. Skillnaden mellan uppräknat inköpspris och försäljningspris är beskattad vinst, även om skulderna skulle vara lika stora som vinsten. Det är sannerligen en ny princip i svensk skattelagstiftning! Finansministern försäkrar att vanliga villaförsäljningar och jordbruksförsäljningar inte skall drabbas av någon skatt. Regeringen har ju tillåtit en ur socialistisk synpunkt godtagbar vinst, som inte skall beskattas. Regeringen kan dock vara övertygad om att vanliga människor kommer att ha en helt annan uppfattning om denna beskattning när de i framtiden kommer att konfronteras med detta förslag. Enligt min uppfattning, herr talman, visar regeringen aktivitet och intresse på alldeles felaktiga områden i skattehänseende. Det skulle förvåna mig, om svenska folket upplever en ständig extra inkomstbeskattning av vanliga villor som t.ex. den s.k. lyxvillabeskattningen såsom någonting mycket angeläget. Det skulle också förvåna mig mycket, om folk verkligen tycker att en evig beskattning av högst vanliga vinster utöver dem som finansministern tillåter vid försäljning av vanliga egnahem och jordbruksfastigheter är någonting att ropa och längta efter. Jag är övertygad om att det utpräglade skattetekniska skattekineseri, som kommer att utlösas vid många ägoskiften i framtiden, bara kommer att uppfattas som ett onödigt krångel och ett irritationsmoment för den skattskyldige, med mycket litet resultat för statskassan.

Där har vi ett verkligt samhällsproblem, vars konsekvenser vida överskuggar de problem som de ganska fåtaliga markspekulationerna i vårt land förorsakar. Regeringen låter ofta fel frågor tynga ned vågskålen vid sin bedömning av samhällets åtgärder i olika avseenden. I två motioner väckta i denna kammare, 1131 och 1132, har jag och några medmotionärer tagit upp villaägarnas och skogsägarnas ställning gentemot förslaget om s.k. oförtjänt markvärdestegring och beskattningen av denna. Vi har påtalat det orimliga i att stoppa in alla villaförsäljningar i spekulationssäcken, utom där det är fråga om ett rent byte av bostadsort. Vi har också påtalat det orimliga i att utan minsta försök till samordning lägga en ny, komplicerad skattelagstiftning ovanpå den gamla som är under utredning. Det är egentligen ett mycket egendomligt förfarande. Jag behöver emellertid inte yrka bifall till dessa motioner, då högerpartiets ledamöter i bevillningsutskottet till utskottets betänkande nr 64 avlämnat reservationer, som täcker in syftet med motionerna. Jag skall inte heller ta upp någon längre debatt med herr Brandt om hans egendomliga motion, i vilken han föreslår en skärpning gentemot regeringens förslag när det gäller retroaktiviteten i skatteförslaget. Det är många talare före mig som har frågat när det blev illegalt att sälja sin gård till sin son, även om det skulle ske med tanke på att på så sätt undvika en framtida beskattning genom att få ett högre ingångsvärde på gården. Jag kan inte finna att det ligger någonting orimligt i detta.

Principiellt är det ingen som helst skillnad. Det är inte olagligt utan fullt naturligt att man gör så. Det gör alla. Därför skall inte herr Brandt från denna talarstol stå och utpeka människor, vilka försöker rädda över en fastighet i släktens ägo som illojala, ty det är de inte på något sätt. Herr talman! Jag skall inte trötta kammaren längre i denna fråga, även om det skulle vara mycket att säga ytterligare. Jag vill bara sluta med att säga att det kommunistinspirerade socialdemokratiska skatteförslaget kommer att gå till historien såsom regeringens stort upplagda safari mot storvilt i form av skumma tomtjobbare men som slutade som en klappjakt på småvilt, vanliga egnahemsägare och jordbrukare. Jag ber att få instämma i herr Magnussons i Borås yrkande.

Herr talman! Herr Ringaby tog som exempel en person som år 1958 köpt en fastighet för 90 000 kronor. Han får sälja denna för ungefär 160 000 kronor nästa år utan att det blir någon vinstbeskattning. Kan det ligga något orimligt i detta? Jag kan nämna ett annat exempel.

Med denna uppräkning av ingångsvärdet enligt index och dessa 3 000 kronor per år plus förbättringskostnadstillägget blir konsekvenserna inte de som herr Ringaby nämnde. Herr Ringabys egen partiledare, herr Holmberg, har medverkat till det förslag som föreligger. Finansministern har t.o.m. höjt det fasta tillägget från 2000 kronor till 3 000 kronor. I detta exempel blir det hugget som stucket om man tar markvärdekommitténs eller propositionens förslag. Herr Ringaby sade att detta förslag är kommunistinflucrat. I så fall har alltså herr Holmberg, hela högerpartiet och alla andra partier varit så influerade av kommunisterna att de slukat propositionen med undantag för de små ändringar de föreslår. Herr Ringaby är så van vid att socialdemokraterna ensamma står för förslagen, att han glömmer att hela oppositionen står bakom propositionen — den blir förmodligen enhälligt bifallen, om inte herr Ringaby står som ensam varg och försöker gå efter en egen linje. Herr Ringaby sade också att arbetarna skulle bli tvungna att lämna kvitto om de utför arbeten på fastigheterna. Menar herr Ringaby att de inte skall göra det? Skall de inte betala skatt för sina inkomster? Det blir ju konsekvensen! Herr Ringaby frågade också om han inte får sälja sin gård till sin son om han önskar göra det. Visst får han det, men jag anser att vi inte skall vara med om att det ingås skenavtal där avsikten inte är att sälja gården utan endast att få upp ingångsvärdet. Detta kan också vara svaret till herr Fridolfsson i Stockholm, som frågade om jag är emot legala försäljningar. Herr Ringaby har — som vanligt, höll jag på att säga — totalt missförstått vad propositionen innehåller.

Herr talman! I denna debatt som förts angående markvärdebeskattning har man såväl i markvärdekommitténs betänkande som i propositionen varit överens om att avsikten inte är att beskatta småvinsterna. Däremot är enigheten inte lika stor beträffande övergångsbestämmelserna. Beträffande de sistnämnda säger en enig utredning med representanter från de fyra största partierna följande: »Att övergången till de skärpta reglerna för beskattning av vinster av fastighetsförsäljningar bör göras så mjuk som möjligt ligger likväl i öppen dag. En omedelbar tillämpning av de nya reglerna skulle kunna leda till ett starkt forcerat utbud av exploateringsmark och saneringsmark, koncentrerat till tiden före ikraftträdandet, ett utbud som endast i begränsad u'sträckning skulle kunna konsumeras av kommuner och andra markköpare.» Utredningen fortsätter att redovisa olika vägar för att åstadkomma en mjuk övergång till de nya bestämmelserna. Utredningen föreslår att när det gäl ler fastigheter som vid lagens ikraftträdande ägts minst tio år skall vederbörande få sälja fastigheten under de närmaste två åren efter lagens ikraftträdande utan att beskattas för uppkommen vinst. Vidare föreslås, att därest man använder anskaffningskostnaden som ingångsvärde, så skall man utöver de generella tilläggen få lägga till ett belopp på 40000 kronor. Vid användande av 20-årsregeln föreslår utredningen att taxeringsvärdet på de fastigheter som innehafts mer än 20 år skall få höjas med 100 procent mot eljest 50 procent. Dessa övergångsregler föreslogs av en enhällig utredning, och man tycker att finansministern borde ha kunnat ta något intryck av vad som föreslagits. Om så hade skett, hade vi i dag inte behövt bevittna den väldiga försäljningsrush som nu äger rum. Finansministern säger i propositionen, att han inte anser särskilda övergångsregler nödvändiga med hänsyn till de fördelaktiga och generösa uppräkningsregler som föreslagits. Jag kan hålla med finansministern om att man får en säkrare beräkningsgrund om man låter uppräkningsfaktorn följa konsumentprisindex än vad man får om man följer utredningens förslag. Men det bör ändå stå klart, att skillnaden mellan båda dessa förslag i flertalet fall inte är så särskilt stor. Ibland blir propositionens beräkningsgrunder förmånligast och ibland utredningens.

föreslås, att taxeringsvärdet vid tilllämpningen av denna regel får höjas med 50 procent. Ett bifall till nämnda motion skulle utan tvivel innebära en mindre märkbar övergång till det nya systemet samtidigt som man då följer utredningens målsättning, att avsikten inte är att beskatta vanlig och naturlig försälining jordbrukare emellan. Avvecklingen av Övergångsregeln skulle då också gå ganska lätt att ordna, därför att den skulle inträffa 1978 då vid användning av 20-årsregeln 1957 års taxeringsvärden för första gången skulle tillämpas. 1957 hade vi en mycket kraftig höjning av taxeringsvärdena; dessa höjdes ofta med rätt mycket över 50 procent. Genom detta system skulle man inte behöva gå ett trappsteg tillbaka, utan avvecklingen skulle gå mycket lätt ait genomföra vid den tidpunkten. När man i övrigt ser på propositionen är det speciellt på en punkt som jag anser att lagförslaget fått en felaktig utformning. Jag syftar på värdeminskningsavdraget. I propositionen föreslås, att för år då avdraget för värdeminskning för byggnad och inventarier understigit 3 000 kronor, så skall man vid kommande försäljningar helt bortse från värdeminskningen. Värdeminskningsavdrag på högre belopp skall däremot beaktas i sin helhet. I tidigare nämnda motioner har vi också tagit upp denna fråga. Enligt vår uppfattning borde man inte skapa ett system med en sådan tröskeleffekt som man får genom propositionens förslag. I motionen yrkas, att när värdeminskningsavdraget uppgår till över 3 000 kronor per år, så skall ändå 3 000 kronor vara fritt. Det innebär att endast Get belopp som överstiger 3000 kronor återförs för vinstberäkning. Utskottet erkänner i sitt utlåtande att det blir en tröskeleffekt men anser att nackdelarna härav uppvägs av den förenkling som därigenom uppnås vid taxeringen. Det är en svag motivering som utskottet anför. Svårigheten att dra av 3000 kronor per år på värdeminskningsbelopp överstigande denna summa torde inte vara stor. Ett betydligt tyngre vägande skäl borde dessutom ha varit att söka skapa rättvisa och likställighet för så många som möjligt. I såväl propositionen som utredningsförslaget har det sagts att man inte syftar till att beskatta småvinster. Därför torde inte heller det skälet kunna motivera att förslaget fått den utformning det har. När det gäller stora vinster spelar denna regel mycket liten roll. För dem som vid inkomstbeskattningen haft ett värdeminskningsavdrag på omkring 3 000 kronor framstår dock regeln som mycket egendomlig. Om värdeminskningsavdraget med några kronor understigit 3 000 kronor bortfaller det helt vid kommande försäljningar. Om däremot värdeminskningsavdraget något överstiger 3 000 kronor, skall hela beloppet tagas med vid kommande vinstberäkning. Situationen måste också bli relativt besvärande vid kommande fastighetstaxeringar. Enligt gällande schablonregel får vid inkomstbeskattning en procent av taxeringsvärdet dragas av såsom värdeminskning på byggnader. Vid användandet av ovannämnda regel kommer fastighetstaxeringsnämnden att få en mycket otrevlig uppgift när det gäller att fastställa taxeringsvärdena i berörda gränsfall. Skall fastighetstaxeringsnämnden vara generös mot fastighetsinnehavaren eller mot staten?

För att undvika det resultat jag nyss nämnt anser jag att det finns starka skäl för att 3000 kronor alltid skall undantagas vid vinstberäkningen, då värdeminskningsavdraget överstigit nämnda belopp. Detta har vi motionärer framhållit i våra motioner. Vi anser att kravet på likställighet och rättvisa vid beskattningen bör väga betydligt tyngre än den förenkling av taxeringsförfarandet som utskottet åberopar. Herr talman! Med vad jag anfört har jag velat understryka den uppfattning vi framfört i motionen. Jag beklagar att utskottet inte i större utsträckning beaktat dessa synpunkter.

Herr talman! Rent allmänt anser jag att vinster bör beskattas och att skatt bör utgå efter bärkraft. Föreliggande proposition har i stor utsträckning tagit hänsyn till båda dessa önskemål. Jag konstaterar också att markvärdekommittén på vars förslag propositionen bygger i detta fall inte var ute i fiskalt nit. Detta framgår av direktiven till kommittén. Kommittén hade till uppgift att på olika vägar försöka komma till rätta med den markvärdestegring som pågår. En av vägarna var att öka utbuden på mark så att marken kom till användning på ur samhällets synpunkt bästa sätt. Det är självklart att en ändring av nuvarande realisationsvinstbeskattning kan bli tveeggad. Man kan komma upp till en alltför hög beskattning så att utbuden inte stimuleras utan motverkas. Motiveringen för kommitténs förslag om ändrad realisationsvinstbeskattning var att utbuden skulle stimuleras. Under alla förhållanden kan man konstatera, att måttliga vinster och vinster beroende på inflation skall vara undantagna från beskattning. Jag anser att man både i kommitténs förslag och i den föreliggande propositionen har tagit sådana hänsyn. Ändringen från de 6 procenten som kommittén föreslog till att enligt propositionen gå in för konsumentprisindex anser jag i stort sett innebär en förbättring. Om det i längden blir bättre eller sämre för egnahemsägaren och den mindre jordbrukaren, som man avsett att skydda och som inte skall drabbas av beskattning, beror nog helt och hållet på hur penningvärdet sköts. Om det går som vi hoppas, nämligen att man skall kunna få håll på inflationen, så hade det i och för sig inte spelat någon roll vilken linje man hade gått in för. Men ändringen av tomtrörelsebeskattningen tycker jag är väsentlig. Det var en nödvändig reform, därför att det oklara rättsläget på området och de besvär som skattemyndigheterna, framför allt riksskattenämnden, för närvarande har i fråga om att tolka den nuvarande lagstiftningen borde vara skäl nog att ändra denna lagstiftning. Rättsosäkerhet och administrativt krångel bör avskaffas varhelst sådant förekommer. Därtill kommer att utbudet av mark självklart blir lidande av den beskattning som nu åvilar tomtförsäljning och därmed sammanhängande markförsäljning. Blir nu en fastighet »smittad» av tomtrörelsebeskattning genom försäljning av en eller flera tomter, brukar markägaren tänka sig för mer än en gång innan nästa tomt säljs, och det kan vara ett hinder mot att få marken försåld för ett ändamål vartill den behövs. Det är ganska naturligt att en konsekvens av den nuvarande lagstiftningen är att ett sådant utbud försvåras. Men jag tror att det är nödvändigt att följa utvecklingen här med hänsyn till den inverkan som det nya förslaget till tomtrörelsebeskattning har på markägarnas villighet att upprätta detaljplaner där det behövs. Jag är ganska ängslig för att vi här får ett problem att brottas med då det gäller den nya beskattningen, inte minst därför att propositionen även i vissa hänseenden har gått ifrån utredningsförslaget då det gäller beskattningens ställning till detaljplanläggningen. Om det visar sig att tomtrörelsebeskattningen har sådana verkningar, tar jag för avgjort, att regeringen får återkomma för att klara av den saken. Jag begärde egentligen, herr talman, ordet för att säga några ord om några få rader i propositionen på s. 167. Där redogör först finansministern för de årliga inkomsterna enligt de nuvarande reglerna för markbeskattning. Han konstaterar att kommittén kommit till det resultatet att det torde bli en ökning på cirka 60 000 000 kronor, varav 35 000 000 för staten och 25 000000 för kommunerna genom det förslag som kommittén lagt fram. Jag kan bara säga att den beräkningen vilar på mycket osäkra grunder. Hur mycket det blir enligt kommitténs förslag var det svårt att komma fram till. Det är alltså en ungefärlig beräkning, men låt gå för att vi håller oss till dessa siffror. Vad som för närvarande utgår torde vara ännu svårare att avgöra. Förmodligen är det mycket små inkomster av realisationsvinstbeskattningen. Om någon säljer så att det blir realisationsvinstbeskattning föreligger det väl rent nödtvång. Däremot torde det för närvarande bli något större inkomster av tomtrörelsebeskattningen. Men vi kan hålla oss till den siffra departementschefen accepterat, nämligen de 60 miljonerna i ökning enligt kommitténs förslag. Departementschefen framhåller fortsättningsvis, att man enligt hans förslag kan beräkna att det blir en inkomstökning med ytterligare cirka 20 miljoner kronor och vi är då uppe i 80 miljoner, varav 45—50 miljoner kronor skulle tillkomma staten och 30—35 miljoner kronor kommunerna. Anledningen till att jag uppehåller mig vid dessa siffror, herr talman, sammanhänger med att jag fortfarande väntar på förslag beträffande den utlovade fond som kommunerna skall använda sig av vid sina markförvärv.

Om vi alltså inte får denna kommunala fond som kan anlitas av kommunerna tror jag att det i varje fall blir besvärligare att på den här vägen nå ett resultat. Det kommer att finnas en nådatid i detta fall, beroende på att kommunerna under 1967 sannolikt har förvärvat så pass stora markområden, att de i stort sett under de närmaste åren kanske inte har så stor anledning att förvärva ytterligare mark. Men denna fråga måste ändå ses på litet längre sikt. När får vi då denna fond och vad kommer den att innehålla? Enligt uppgift från finansministern skulle det bli de medel som inflyter på grund av den ändrade realisationsvinstoch tomtrörelsebeskattningen. Då skulle jag vilja ställa ett par frågor trots att finansministern tyvärr inte är i kammaren. Varför skall man i detta fall införa en specialdestinering av våra skatter? Vi har i andra sammanhang avvisat en sådan. Och hur skall man kunna avgöra vilken del av den beskattning en markägare erlägger som kommer från realisationsvinstoch tomtrörelsebeskattning? Den tredje frågan lyder: är det verkligen tänkbart att denna relativt blygsamma summa är tillräcklig för att skapa den fond som behövs? Jag har några uppgifter om vad kommunerna behöver härvidlag. År 1965 uppgick inköpen av fastigheter i kommunal regi till 709,5 miljoner kronor. För 1966 föreligger ännu inte slutgiltigt resultat men fram till slutet av året, då endast ett fåtal kommuner inte redovisat sina förvärv, var summan 1 103,6 miljoner kronor. Detta innebär förmodligen att vi när vi räknar ihop 1967 års kommunala utgifter för dessa ändamål är uppe i över 1,5 miljard kronor. Det förefaller alltså som om både sammankopplingen av markvinstbeskattningen med fonden och storleken av de medel som inflyter genom den ändrade markvinstbeskattningen inte står i relation till den fond vi skulle behöva i detta fall. Herr talman! Jag hoppas att regeringen till nästa års riksdag lättar på förlåten i dessa stycken — vilket finansministern ju också har utlovat — så att vi då får resonera vidare om hur dessa problem skall lösas. Jag tror inte att det går att ordna på det sätt som finansministern tidigare tänkt sig.

Herr talman! Jag ber att få rikta uppmärksamheten på reservationen 7, som gäller den beskattning villaägare i vissa fall drabbas av genom det nya lagförslaget. Låt mig exemplifiera vad jag avser genom att ta ett tänkt fall. En familj i Ystad köpte för tre—fyra år sedan en villa för 70 000 kronor. På grund av rationaliseringar vid SJ, där mannen är anställd, blev familjen tvungen att flytta till Eslöv, där nytt arbete vid SJ kan erhållas. Familjen säljer då ystadsvillan för 115 000 kronor och köper en ny fastighet i Eslöv med liknande standard och utrustning. För den villan betalar familjen 115 000 kronor och realisationsvinsten på 45 000 kronor blir föremål för beskattning. Det är en vinst som villaägaren faktiskt inte har gjort, och jag kan inte tro att det är den sortens fastighetsförsäljningar propositionen siktar till när den vill belägga realisationsvinst med skatt. I förevarande betänkande har bevillningsutskottet bl.a. behandlat motionen II: 1129, i vilken jag har aktualiserat den fråga jag nu berört. Utskottet skriver att villafastigheter inte kommer att drabbas av beskattningen på grund av de fasta tilläggen. Detta är riktigt, men bara om vederbörande har innehaft villan tillräckligt lång tid. Med den rörlig het vi nu har på arbetsmarknaden kan det emellertid ofta bli fråga om betydligt kortare tidsintervaller än som måste till för att man skall bli befriad från beskattning genom det fasta tillägget.

Och även om det endast i undantagsfall blir fråga om beskattning anser jag ändå att det är ett klart rättvisekrav att undanröja beskattningen. I de fall då det gäller annan form av fastighet har gjorts en gardering så att när man t.ex. reinvesterar i en jordbruksfastighet blir man befriad från skatt om man gör det inom tre år efter försäljningen. I motion II:1129 har vi yrkat att samma regler skall gälla för alla fastighetsägare, och i reservationen 7 har föreslagits skrivelse till Kungl Maj:t med begäran att Kungl. Maj:t återkommer till riksdagen med förslag till komplettering av den nya lagen. Herr talman! Med det anförda ber jag få yrka bifall till reservationen 7.

Herr talman! Det är ett bra lagförslag som vi nu behandlar, och vi får vara glada över att regeringen inte dragit tillbaka propositionen med hänvisning till att det har väckts några motioner i ärendet och till och med har fogats några reservationer till utskottets utlåtande. Jag kan också säga att detta lagförslag kommer i grevens tid, även om jag inte tror att grevar och likställda är de som blir mest förtjusta över det. Under diskussionen har man berört motionen i första kammaren av herr Ahlmark, där en av huvudtankarna är att det är oriktigt att arbetsinkomst beskattas hårdare än inkomst genom kapitalvinster. Jag är helt enig med Per Ahlmark om att det är orimligt att man beskattar en arbetsinkomst med 100 procent men en inkomst av kapitalvinst enligt en lägre procentsats. Skulle det ha varit någon skillnad borde det ha varit i andra riktningen. Jag har, herr talman, begärt ordet närmast för att något beröra detta med retroaktiv lagstiftning. Jag menar nämligen att i detta fall är retroaktiviteten bara formell och inte saklig. De människor det gäller drabbas inte av någon menlig påföljd som de inte har kunnat förutse. Köpet blir fullt lagligt och de blir inte beskattade. Vad som kan sägas inträffa är att de inte kan bädda för en evig skattebefrielse. Flera talare har hävdat att retroaktiviteten innebär att man handlar illa mot de människor som fullt legitimt under den aktuella tiden köpt och sålt fastigheter och som en gång i framtiden inte får beräkna ett högre ingångsvärde. Men om dessa människor inte varit ute i spekulativa syften har de ju inte räknat med att de framdeles skulle komma i någon speciell ställning. De blir behandlade som alla andra — allt är i sin ordning. De drabbas inte på något särskilt sätt, utan om de efter två eller tre år säljer fastigheten gäller en lagstiftning som de fullt ut vet följderna av. Och i den mån retroaktiviteten drabbar den som gjort affärer i spekulationssyfte är vi ju ense om att vederbörande skall klämmas it.

Herr talman! Ute i kommunerna kunde vi strax före den 1 oktober helt plötsligt konstatera att det blev stor fart i markförsäljningslägret. På något sätt hade ett rykte cirkulerat om att den beskattning vi nu diskuterar skulle göras retroaktiv från den 1 oktober. Låt mig ta några exempel från Malmö. Vi fick på löpande band förnämliga erbjudanden om tomtmark. Många markförsäljare, som vi under åratal förhandlat med, var nu mera säljvilliga än någonsin och erbjöd priser som vi aldrig räknat med. Tidigare utgångsbud på mellan 5 och 7 kronor hade reducerats till mellan 2 kronor 50 öre och 3 kronor 50 öre. Vi har också gjort goda affärer i kommunerna omkring och har för att hinna med markinköpen och orka med penninganskaffningen varit tvungna att anlita inte bara 1967 års markinköpskvot utan både 1968 och 1969 års kvoter. På mycket kort tid — några månader — har vi köpt mark för 50 miljoner kronor. Under de senaste åren har vi brukat köpa för mellan 20 och 25 miljoner kronor årligen men efter tillkomsten av den aktuella propositionen har det blivit verklig fart på markkarusellen. T.o.m. expropriationsärenden har nu hastigt avslutats med frivilliga uppgörelser. Rotationen på fastighetsmarknaden har skett i högsta fart både dag och natt — det har varit snudd på överslag. Den 30 september i år blev jag klockan 11 på kvällen uppringd av vår jurist på fastighetskontoret som vid denna tidpunkt satt hemma hos en försäljare, vilken till varje pris ville sälja före den 1 oktober. Eftersom priset var ytterst förmånligt blev det en snabb affär, där såväl säljaren som köparen kände belåtenhet — sömnen blev god på båda hållen. Jag vet inte vem man i första hand skall tacka — herr Sträng eller den som spred ryktet om att lagen skulle äga retroaktiv verkan från den 1 oktober. Kanske är det riktigast att samordna tacken. Vi har nu tomtmark i Malmö för mellan åtta och tio års behov till både bostäder och industri, och vi kan stadsplanera och bygga med god förberedelsetid. Detta är värt att notera med tillfredsställelse. Jag lyssnade med intresse till herr Ringabys uppläggning. Han tycktes hysa en övertygande medkänsla med ägarna av små egnahem. Men var egentligen inte adressen fel? Var det inte det verkliga bostadsfrälset, ägarna till de många lyxvillorna, som var föremål för engagemanget? Jag tyckte att det framgick alldeles tydligt. Dessa villaägare är tidigare gynnade i skattehänseende och behöver sannerligen ingen medömkan. Jag vill inte vara hårdare i mitt omdöme i dag, eftersom det är Lucia och jag är vänligt stämd.

Herr talman! Herr Brandt inledde sitt första anförande i dag med att uttrycka sin tillfredsställelse över att frågan om beskattning av markvärdestegringen äntligen kommit till sin lösning. Den har varit föremål för diskussion under praktiskt taget hela detta sekel, utan att man tidigare kommit till ett avgörande. Det är alltid tacknämligt när en fråga kan avgöras och så att säga föras bort från dagordningen. Delförslag kan ju alltid diskuteras. Högerpartiet inleder sin reservation 1 med ett konstaterande, som jag vill citera: »Inledningsvis vill vi betona, att vi för fastighetsförsäljningars del godtager kapitalvinstbeskattning som princip.» Jag skall här inte närmare beröra att vi därefter gjort en del erinringar mot den utformning förslaget fått. Flera talare har tidigare i dag tagit upp detta, bl.a. herr Magnusson i Borås, i vars yrkande jag helt och hållet kan instämma. Jag skulle vilja ta upp en fråga som förvånar mig mnwågot. Vad man närmast skulle vinna med den nu föreslagna lagstiftningen är at försäljningspriserna för framtiden kommer att bli mer dämpade och att den tidigare år från år hastiga ökningen kommer att minskas. Jag tror också att så blir fallet när det gäller den privata marknaden, men jag är inte så säker på att staten kommer att acceptera den målsättningen. I torsdags, den 7 december, lämnade kommunikationsministern ett svar på en fråga angående »möjligheten för befattningshavare inom statens järnvägar att vid friställning eller pensionering förvärva av dem innehavda tjänstebostäder». Därvid sade kommunikationsministern bl.a. följande: » Vid försäljning av egendom som tillhör staten skall vederbörande myndighet enligt gällande bestämmelser se till, att högsta möjliga köpeskilling erhålles. Försäljningar skall därför normalt ske på offentlig auktion. Dessa bestämmelser gäller även SJ. Ett frångående av bestämmelserna är möjligt endast i undantagsfall. Någon gång kan det sålunda komma i fråga att nedsätta köpeskillingen under egendomens marknadsvärde. Sådana ärenden prövas i särskild ordning.» Herr talman! På den privata marknaden har man försökt få högsta möjliga köpeskilling. Vinster vid dylika försäljningar blir nu skattebelagda. Men staten ämnar fortsätta på den tidigare vägen. Den behöver inte betala någon skatt ens på oförtjänt markvärdestegring.